Herr talman! Sten Bergheden har frågat landsbygdsminister Sven-Erik Bucht vad som görs för att landsbygdskommunerna ska utvecklas och huruvida det är rätt väg att gå att flytta statlig verksamhet från glesbygd och mindre orter. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Jag svarade för några veckor sedan Anette Åkesson på en liknande fråga om statliga jobb ute i landet. Innehållet i Sten Berghedens fråga rör olika aspekter av lokalisering av statlig verksamhet. Vi ska ha en rättssäker och effektiv statsförvaltning med god service och tillgänglighet, och vi vill värna landsbygdens utveckling. Som Sten Bergheden vet bygger regeringens förvaltningspolitik på att myndigheterna själva, utifrån de mål och uppgifter som riksdagen och regeringen fastställer, avgör hur verksamheterna ska organiseras för att på bästa sätt tillgodose samhällets behov. Myndigheternas uppdrag är att ge god service på ett kostnadseffektivt sätt. Organisering, geografisk indelning och arbetsgivarpolitik, där kompetensförsörjningen är central, är delegerat till myndigheterna. Samtidigt har regeringen ett övergripande ansvar för den offentliga servicens tillgänglighet och kvalitet i hela landet. Regeringen avser därför att ge Statskontoret i uppdrag att bland annat ta fram ett samlat underlag när det gäller statliga myndigheters beslut om lokalisering. Regeringen anser att det är viktigt att bedriva en politik som utvecklar landsbygden och möjligheten för kvinnor och män att bo och verka i hela landet. Regeringen har i budgetpropositionen för 2015 uttalat att utgångspunkten för nya myndigheter är att de i första hand bör lokaliseras utanför Stockholms län. Regeringen har också uttalat att myndigheter som behöver vara lokaliserade i Stockholm bör pröva om delar av verksamheten kan lokaliseras till annan plats och vidare att det är viktigt att de statliga myndigheternas lokalisering kan få större spridning över landet.
Herr talman! Jag vill tacka civilministern för svaret. Jag har ställt interpellationen med anledning av de förändringar som Skatteverket föreslog. Och efter det har regeringen och civilministern uttalat en hel del som man har tänkt göra, framför allt att tillsätta utredningen av Statskontoret. Det tycker jag är bra. Jag vill passa på att ge ministern beröm för att han har tagit tag i frågan. Det är mycket positivt. Regeringen har också lyssnat på den oro och de protester som fanns runt om i landet. De kom från rent socialdemokratiskt styrda kommuner ned till moderat och centerpartistiskt styrda kommuner. Det är klart att kommunerna ute i landet slåss för sina arbetstillfällen. En verksamhet liknande den i Mariestad på 80 arbetstillfällen skulle i Göteborg motsvara kanske 160 arbetstillfällen som försvinner. Det är alltså viktigt att man jobbar vidare med det. Civilministern tar också upp att staten eller regeringen ändå har det yttersta ansvaret för myndighetens arbete i olika former, kanske framför allt genom direktiv och annat. Det ansvaret har man nu försökt snappa upp och titta vidare på. I det här arbetet är det också viktigt att ministern tar med sig att det kan finnas gamla uppgörelser, sedan regionsbildningarna startades. I Västra Götaland fanns det en överenskommelse om att skattekontoret och Skatteverket skulle vara kvar i Mariestad, och detta har anammats av regionen och tidigare vid bildningen av regionen. Efter det har det varit förhandlingar, och Skatteverket har ändrat sin verksamhet något. Men det är viktigt att kolla upp att de statliga verken följer det de har lovat. Man får alltså göra en ny förhandling om man har tänkt genomföra något annat. Frågan i dag blir egentligen om översynen har startat än. Har man tillsatt den? Och vad kan civilministern presentera rent konkret? Vilka direktiv har utredningen fått? Och när kan vi se någon form av svar från utredningen? Det skulle vara bra att få svar på det eftersom det är många där ute som fortfarande följer frågan.
Herr talman! Jag vill inledningsvis tacka Sten Bergheden för denna interpellation och för det gemensamma arbetet med att säkerställa att staten finns i hela landet. Vi har ett samhälle där det finns en risk för att en regional klyfta växer och där det finns risk för att staten tappar sin legitimitet i delar av landet. Vi har högst urbaniseringstakt i Europa. Det är klart att det skapar en hel del utmaningar i den offentliga sektorn. Det är viktigt att regeringen tar sitt ansvar tillsammans med riksdagen för att verka för att vårt samhälle ska hålla ihop och för att vi ska ha en god service och stark statlig närvaro i hela landet. Mot bakgrund av detta agerade vi på så sätt att vi bestämde oss för att ge Statskontoret i uppdrag att kartlägga lokaliseringen av de statliga jobben. Men de ska också titta närmare på hur vi, på en övergripande, principiell nivå, skulle kunna styra myndigheterna i lokaliseringsbesluten. Vi vill behålla den ordning som vi har där den här typen av beslut fattas av myndigheterna och där vi har en delegering. Men regeringen har möjlighet att på en principiell nivå sätta upp mål för myndigheterna. De ska beaktas i samband med lokaliseringsbeslut. Därför är det viktigt att Statskontoret får möjlighet att titta närmare på denna fråga. Regeringen har inte fattat detta beslut ännu. Frågan bereds fortfarande i Regeringskansliet. Men jag hoppas att vi inom kort kan fatta beslutet och ge uppdraget till Statskontoret. Jag ser också fram emot att ta del av Statskontorets arbete och fortsätta arbeta för att våra myndigheter ska få bästa möjliga förutsättningar för att bedriva sin verksamhet och bidra till att hålla ihop samhället Sverige.
Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Jag förstår att detta arbete ligger i sin linda och ska sättas igång. Det är positivt. Vad jag förstod antydde civilministern att man är beredd att titta på vilken styrning och vilka mål som ska finnas i de olika delarna. Det kan finnas fler saker att ta hänsyn till. Jag välkomnar det. Det är bra att vi har dialogen och att vi går vidare med det här. Det är oerhört viktigt för olika samhällen runt om i landet att man har både offentlig verksamhet och näringslivsverksamhet, inte minst eftersom en person som kanske ska anställas på ett skattekontor kan ha med sig en partner, och den ska också ha arbete någonstans. Då behöver kombinationen finnas, och det är viktigt att den vidmakthålls och fortsatt finns. Jag får tacka för svaret - jag är nöjd så långt. Jag kan väl också upplysa ministern om att det är många som kommer att följa detta. Vi förväntar oss att vi kommer att komma fram till ett bra förslag i den här delen och att vi så långt det är möjligt kan bli överens om de här förändringarna, om det behövs.
Herr talman! Jag vill tacka Sten Bergheden för engagemanget i denna fråga. Jag tycker att det är bra att det finns flera aktörer som vill följa regeringens arbete, och jag ser fram emot en fortsatt dialog i frågan.